Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att Jens Eriksson kanske var litet orättvis när han sade att regeringen minsann inte intresserat sig särskilt mycket för yrkesfisket. Det är ändå så att vi gemensamt var med om att lägga fast en fiskeripolitik som haft en viss betydelse för yrkesfisket i det här landet. När det gäller alla de åtgärder som är motiverade för att värna om den marina miljön är jag helt överens med Jens Eriksson. Här pågår nu också en satsning både på forskningsområdet och i övrigt, som vi hoppas skall kunna ge ännu bättre resultat framöver. Framför allt har vi den gemensamma uppfattningen, som Sverige framför inte minst i internationella sammanhang, att havet icke skall få bli en soptunna, där man kan göra sig av med föroreningarna hur som helst. När det sedan gäller frågan om musselodlingens situation delar jag även på den punkten Jens Erikssons uppfattning. Generellt när det gäller vattenbruket bör vi eftersträva, det har varit min ambition, att se det som en näring med goda möjligheter i Sverige. Men hela tiden bör vi också ha ambitionen att bygga upp näringen på ett sådant sätt att vi stegvis kan garantera att vi framöver får en god grund för denna näring. Det är möjligt att det, som Jens Eriksson sade, gick litet för fort i början. Det är angeläget att man inte hamnar i en situation då etableringarna sker så snabbt att vi inte riktigt kan klara av konsekvenserna av det hela. Så kommer vi in på frågan hur vi skall sköta kontrollen och hur vi skall se på den form av skördeskadeskydd som Jens Eriksson har fört fram som ett tänkbart alternativ. Beträffande kontrollen arbetar livsmedelsverket med uppgiften att se om vi skall kunna etablera den i Sverige, så att vi i varje fall den här omgången inte behöver utnyttja Oslo. Detta är i och för sig inte någonting som gör det onödigt att fundera över om vi skall kunna få ett samarbete på nordisk nivå som kunde vara till fördel för alla. Just nu pågår alltså ansträngningar på livsmedelsverket för att förlägga kontrollen till Sverige. Beträffande metodernas effektivitet skall jag inte ta upp en diskussion med Jens Eriksson på den punkten nu, eftersom livsmedelsverket uttalat sig med utgångspunkt i sitt ansvar som myndighet när det gäller effektiviteten i detta sammanhang. Låt mig säga ett par ord om själva skördeskadeskyddet. Vi har sett det så att vi skulle ge ett stöd till näringen och näringens utveckling. Det har staten också försökt göra. Vi har på ett annat område, jordbruksområdet, skördeskadeskydd. Där pågår överläggningar med jordbrukarna om hur skyddet skall utformas framöver. Ett av alternativen i det sammanhanget är att jordbruksnäringen själv skall ta över ansvaret för skördeskadeskyddet, mot bakgrund av att man skulle kunna utforma skyddet så att det på alla sätt blir tillfredsställande ur näringens egen synpunkt. Det förekommer av och till ganska mycket kritik mot skyddet som det nu fungerar. Därför är det inte särskilt angeläget, tycker vi, att fortsätta att utveckla en skördeskadeförsäkring på ett annat område, där staten skall ta initiativet och ansvaret. Jag vet att man i Norge i dagens läge kan försäkra sig mot alla de risker som kan uppkomma i samband med vattenbruk. Jag tror att det hela bör ta sig det uttrycket här också, att musselodlarna själva funderar igenom riskerna för att tillsammans med försäkringsbolagen pröva på vilket sätt man skulle kunna skaffa sig ett skydd den vägen mot den typ av risker som föreligger. Herr talman! Sammanfattningsvis är det viktigt att samhället så långt det över huvud taget är möjligt medverkar till att skapa de förutsättningar med avseende på vattenkvalitet och annat och framför allt planering som skall ge den långsiktiga säkerheten för musselodlingen.
Herr talman! Jordbruksministern är naturligtvis inte främmande för att jag inte är nöjd med de insatser som har gjorts på fiskets område. Jag skall dock avstå från att göra en uppräkning av på vilka punkter jag är missnöjd — det återkommer vi säkert till senare. Jag har ingenting emot ett nordiskt samarbete. Jag tycker bara att när man nu har startat med musselodling, bör man inom Sverige ha metoder att undersöka musslorna, så att man slipper åka utrikes. Att livsmedelsverket anser att den metod som används i Oslo är bra kan möjligtvis bero på att livsmedelsverket inte har någon bättre metod. Detta bör man då omedelbart ta fram. Jag tycker inte att det skall vara avgörande om en mus lever eller dör, utan man skall kunna konstatera om det är mycket eller litet gift i musslorna och på grundval därav avgöra om de är användbara. Det här är något av en naturkatastrof — om det nu inte är någonting som förekommer med jämna mellanrum; det kan vi också få se senare. Jag förstår att man kan utforma ett skördeskadeskydd av något slag, men det här problemet har kommit på oss plötsligt. Om vi inte får musslorna giftfria snart så blir det en katastrof för dem som har satsat på odlingen. Hur de skall klara sig vet jag inte riktigt. De frågor som jag har tagit upp med jordbruksministern ligger mig naturligtvis varmt om hjärtat. Det är ju fråga om miljön, och det är fråga om miljön i det område där jag lever och har verkat i hela mitt liv och där jag förmodligen kommer att stanna kvar. Detta borde vara intressant också för jordbruksministern, för han har ju ansvaret för miljön. När jag framställer en interpellation eller en fråga, gör jag det alltid med två utgångspunkter: dels vill jag ha svar på vissa frågor, dels försöker jag påverka utvecklingen positivt.

Herr talman! Jag tror att vi på den punkten har samma ambitioner. Låt mig avsluta med att säga att jag delar Jens Erikssons uppfattning även i så måtto att jag anser att utgångspunkten för kontrollen naturligtvis inte skall vara om en mus lever eller dör. Vi bör få en kontroll som gör det möjligt att få avsättning för de musslor som odlas och som gör det möjligt för människorna att äta dem utan att löpa några risker.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaren. Jag har således ställt en fråga och en interpellation till bostadsministern. De rör båda den s.k. vinstdelningsskatten, som tas ut för att finansiera de kollektiva löntagarfonderna, och denna vinstdelningsskatts effekter på dels bostadsförvaltande bolag, dels fastighetsförvaltande bolag i allmänhet. Tyvärr har jag inte fått fullständigt svar vare sig på frågan eller på interpellationen. Interpellationens första fråga löd: Anser bostadsministern fortfarande att vinstdelningsskattens effekter för fastighetsförvaltande bolag är marginella? Bakgrunden var att det har visat sig att vinstdelningsskatten kan kosta ca 80 kr. per kvadratmeter på relativt nyproducerade fastigheter med nollresultat, inte 1 kr. per kvadratmeter som bostadsministern har brukat göra gällande. Själva frågan löd: Avser regeringen att vidta åtgärder så att företag som huvudsakligen förvaltar bostäder, som Stafa, AB Stadsfastigheter, befrias från vinstdelningsskatt för år 1984? Det svar jag har fått går ut på att finansministern inom kort tänker presentera ett förslag för regeringen som innebär att ett bostadsföretag som arbetar utan enskilt vinstsyfte, liksom allmännyttan, skall beskattas schablonmässigt enligt samma regler som gäller allmännyttan. Frågan om vinstdelningsskatt skulle då inte bli aktuell för bolag av denna typ. Det är visserligen mycket bra att regeringen nu är beredd att i alla fall börja krympa tillämpningsområdet för den orimliga vinstdelningsskatten. I princip slår nämligen vinstdelningsskatten så, att ju större skulder ett fastighetsför valtande bolag har, desto större blir vinstdelningsskatten. Och ju högre inflationen blir, desto hårdare slår vinstdelningsskatten. Och ju mer ett fastighetsförvaltande bolag måste låna för att få ihop till skatten, desto större blir skulden och desto större blir därmed nästa års vinstdelningsskatt. Men vad regeringen nu tänker göra är tydligen endast ett ytterligare undantag från vinstdelningsskatten, medan orättvisorna i övrigt kvarstår i hela sin vidd. Den s.k. allmännyttan är nämligen redan befriad från vinstdelningsskatt. Om den inte vore det, skulle de allmännyttiga bostäderna ha drabbats av en vinstdelningsskatt på ungefär 500 milj.kr. för år 1984. Allmännyttan skulle då ha behövt höja sina hyror med 500 milj.kr. för att få ihop till vinstdelningsskatten. Allmännyttan — men endast den — slipper således denna skatt, stick i stäv med den grundläggande principen att lika skall behandlas lika. Eftersom allmännyttan dessutom är hyresledande betyder det att inget av de andra bostadsbolagen får någon möjlighet att genom högre hyror kompensera sig för skatten. Vid olika tillfällen har jag i debatter med bostadsministern tagit upp AB Stadsfastigheter, Stafa. Anledningen till den fråga som vi nu behandlar var att detta bolags bokslut för 1984 blivit klart. Bokslutet visade att Stafa gör en förlust på nära 2,6 milj.kr. för 1984 — före vinstdelningsskatt. Trots förlusten skall bolaget med nuvarande regler betala in en vinstdelningsskatt på 2,6 milj.kr., som går till löntagarfonderna och som således fördubblar förlusten. Min fråga gällde om fastighetsförvaltande bolag som Stafa skall befrias från vinstdelningsskatt för 1984. Jag skulle fortfarande vara tacksam att få svar på det som frågan gällde. Och skulle de nya reglerna inte gälla 1984 års inkomster, kommer de då att gälla 1985 års inkomster? Nu gällde min fråga dock inte bara Stafa utan bostadsförvaltande bolag över huvud taget. Bostadsministern säger att han inte är beredd att ta ställning till vad som skall hända med dem utan hänvisar till bostadskommittén. Det är naturligtvis bekvämt, men redan hösten 1983, då propositionen om löntagarfonderna lades fram, var regeringen medveten om det djupt orättfärdiga i att den hyresledande allmännyttan men inga andra skulle befrias från vinstdelningsskatten. Regeringen skrev därför att detta skulle vägas in i de bostadspolitiska bedömningarna. Trots att nu ett och ett halvt år har gått har ingenting gjorts åt denna djupt orättvisa olikabehandling, annat än att det tydligen börjar röra på sig när det gäller Stafa, som i varje fall framgent skall jämställas med allmännyttan. Men alla affärsmässigt bedrivna bostadsbolag skall tydligen drabbas fullt ut för 1984, för 1985 och kanske för ännu fler år om regeringen får sitta kvar. Och vad är ”enskilt vinstsyfte”, det som inte skulle motivera undantagande från skatten? Vare sig ett bolag drivs i vinstsyfte eller ej måste det ju gå ihop. Vinstdelningsskatten, liksom den fastighetsskatt som har tillkommit nyligen, gör att allt fler bolag får svårt att gå ihop och att det.o.m. får betala vinstdelningsskatt även om de går med förlust. Det enda rimliga hade naturligtvis varit att avskaffa vinstdelningsskatten helt och hållet. Det är alldeles riktigt som bostadsministern säger att jag har tagit upp liknande frågor vid två tidigare tillfällen. Anledningen till att jag också i interpellationen på nytt tar upp vinstdelningsskatten är att bostadsministern i sina tidigare svar har visat att han inte tycks vara medveten om hur tungt vinstdelningsskatten kan slå på fastighetsförvaltande bolag i allmänhet — inte bara på bostadsfastigheter utan också på kontorsoch affärsfastigheter samt på andra lokaler. Vid tidigare tillfällen har bostadsministern hävdat att den 20-procentiga vinstdelningsskatten endast skulle innebära en skatt på ungefär 1 kr. per kvadratmeter vid en inflation på 4 26, något som skulle vara ganska marginellt. Det kanske kan stämma för något enstaka fastighetsförvaltande bolag, om de har äldre fastigheter som är mycket lågt belånade. Men låt oss gå till förhållandevis nyproducerade fastigheter med normal belåning, och låt oss utgå från en inflation på 4 26, som bostadsministern brukar göra. En relativt nyproducerad fastighet med en normal belåning på 5 000 kr. per kvadratmeter skulle då kunna drabbas av en vinstdelningsskatt på hela 40 kr. per kvadratmeter, även om bolaget visar nollresultat. Det är faktiskt inte svårt att räkna ut att det blir så. Bortsett från ett fribelopp på 500 000 kr. tar nämligen vinstdelningsskatten i runda tal 20 96 av inflationen på 490 X belåningen, i det här fallet 5 000 kr. Det blir 40 kr. per kvadratmeter. Nu har verkligheten blivit en helt annan. Inflationen är ingalunda 4 96, utan den är väsentligt högre. För 1984 uppgår inflationstalet för vinstdelningsskatten till hela 8 26. Det innebär att dessa förhållandevis nyproducerade fastigheter bortsett från fribeloppet kan drabbas av en vinstdelningsskatt på 80 kr. per kvadratmeter trots att de visar nollresultat. Lånar bolaget för att få ihop till vinstdelningsskatten ökar skulden ytterligare, och därmed ökar också underlaget för nästa års vinstdelningsskatt. Inflationstalet för 1985 års vinstdelningsskatt är inte fastställt ännu. Det beror på konsumentprisindex för juli månad i år, i förhållande till genomsnittsindex för förra året. Men när bara nio månader hade gått av mätperioden hade inflationstalet redan nått upp till 6,2 26. Mycket talar därför för att inflationstalet också för 1985 års vinstdelningsskatt kommer att bli nära 8 6 och att de fastighetsförvaltande bolagen också för 1985 kommer att avhändas betydande belopp i vinstdelningsskatt, även om de som sagt går med förlust. Ja, de får år 1985 betala vinstdelningsskatt också på vad de har måst låna upp för att betala 1984 års vinstdelningsskatt. Vinstdelningsskatten har alltså den egenskapen att den fungerar som en snöboll — den växer sig större och större år från år i takt med att skulderna ökar. Eftersom bostadsministern har utgått ifrån att vinstdelningsskattens effekter på fastighetsförvaltande bolag är marginella ställde jag frågan om han fortfarande anser att dessa effekter är marginella. Något svar på den frågan har jag faktiskt inte fått. Den s.k. reala vinstberäkning som vinstdelningsskatten påstås innebära stämmer inte heller på något vis med den prisutveckling som fastigheter har undergått. Bostadskommittén visade i sitt betänkande från i somras att hyreshusens priser sjunkit kontinuerligt realt sett eller med hela 40 96 från år 1968 till år 1982 och att en eventuell statlig fastighetsskatt skulle komma att dämpa priserna ytterligare. Jag ber slutligen att än en gång få upprepa mina frågor: 1. Kommer de planerade nya skattereglerna för Stafa att gälla också 1984 års inkomster, eller kommer Stafa — trots förlusten på 2,6 milj.kr. 1984 — att tvingas betala en vinstdelningsskatt på lika mycket, som fördubblar förlusten? Om de nya reglerna inte avses gälla 1984 års inkomster, kommer de då att gälla 1985 års inkomster? 2. Anser bostadsministern fortfarande att vinstdelningsskattens effekter på fastighetsförvaltande bolag är marginella, trots att vinstdelningsskatten vid normal belåning och nuvarande inflation kan kosta 80 kr. eller mer per kvadratmeter i relativt nyproducerade fastigheter, även om bolagen uppvisar nollresultat? Jag vill ställa också en tredje fråga: 3. Anser bostadsministern att det är befogat med en vinstdelningsskatt som faktiskt bygger på att fastigheternas värde stiger minst lika snabbt som inflationen även när verkligheten är den diametralt motsatta, att fastigheternas värde realt sett i stället sjunker snabbt?

Herr talman! Jag skall följa kammarens debattregler och ta upp till diskussion de frågor som frågan och interpellationen gällde och inte ge mig ut på helt andra områden, vilket bostadsministern uppenbarligen föredrar att göra. Bostadsministern hävdar nu att uttalandet om att vinstdelningsskattens effekter skulle vara marginella endast gällde allmännyttan. Men allmännyttan skulle drabbas av en kostnad på 500 milj.kr. om en vinstdelningsskatt på 1 kr. per kvadratmeter skulle tas ut. Det visar att det redan vid en så låg skatt skulle vara fråga om enormt stora belopp. Av bostadsministerns svar kan jag dra slutsatsen, att när nu många fastighetsförvaltande bolag, trots att de visar nollresultat, drabbas av en vinstdelningsskatt på 80 kr. per kvadratmeter, då är det verkligen inte fråga om marginella belopp. Det hade faktiskt hedrat bostadsministern om han erkänt detta. Regeringen är ju helt enkelt i färd med att omöjliggöra att bolagsformen används vid fastighetsförvaltning. Vi kan ju se hur många kommunala fastighetsbolag skyndsamt försöker göra om sin verksamhetsform till någon annan än bolag därför att vinstdelningsskatten skulle få fullständigt orimliga konsekvenser för dem, trots att de kanske t.o.m. går med förlust. Det är faktiskt inte särskilt svårt att räkna ut hur vinstdelningsskatten slår vid normala exempel. Däremot är det svårt att komma med ett genomsnitt och säga att skatten i medeltal skulle slå si eller så. Men det är mycket enkelt att räkna ut hur den slår för det stora flertalet av de fastighetsförvaltande bolagen. Effekterna är som jag visade skrämmande. Många av dessa fastighetsförvaltande bolag har räknat med att de till en början skulle gå med förlust men att de skulle kunna bära den förlusten. Sedan har då fastighetsskatten tillkommit, som för många av dessa bolag innebär en utomordentligt tung belastning. Dessutom har, som sagt, något år dessförinnan också vinstdelningsskatten tillkommit. Många av dessa fastighetsförvaltande bolag har ingen möjlighet att behålla sina fastigheter utan tvingas sälja eller göra omorganisationer. Det är möjligt att detta kan vara bakgrunden till att en del — som utnyttjat den här situationen — kan köpa dessa fastigheter billigt, till förlust för det förutvarande bolaget, och på det viset göra vinster. Detta visar ju att regeringens politik också på det här området leder till något av en klippekonomi. Jag vill trots allt hälsa med tillfredsställelse att Stafa uppenbarligen skall slippa vinstdelningsskatt 1985, kanske också för 1984. Det är i så fall tur, för regeringen har ju fr.o.m. den 1 juni 1983 skärpt reglerna när det gäller likvidation, vilket jag också tagit upp i min interpellation. Enligt de nya reglerna skall likvidationsbalansräkning upprättas för bolag när halva aktiekapitalet har förbrukats. Många fastighetsbolag närmar sig genom vinstdelningsskatten snabbt denna situation. Jag kan nämna att det för Stafas del, om bolaget skulle ha betalat vinstdelningsskatt för 1984, innebär att 40 96 av dess kapital skulle ha förbrukats. Detsamma gäller för 1985 om de gamla reglerna skulle tillämpas. Vilka råd vill bostadsministern ge alla de fastighetsförvaltande bolag som nu inte kommer att omfattas av de lättnader som regeringen är i färd med att föreslå och som nu alltså snabbt närmar sig den situation då de måste göra likvidationsbalansräkning därför att förlusten äter upp det egna kapitalet? Allra sist: Jag vill återigen påstå att det ingalunda är något realt system som regeringen har infört med vinstdelningsskatten. Denna utgår från att fastigheternas värde hela tiden ökar i takt med inflationen. Alltför ofta är det tvärtom så att fastigheternas reella värde sjunker. Är det då verkligen rimligt att trots detta, bostadsministern, ha kvar en vinstdelningsskatt som utgår från att värdet av fastigheterna åtminstone är realt oförändrat?

Herr talman! Det här är verkligen att kasta in jästen efter degen, herr bostadsminister. År 1983 lades propositionen fram, och nu skall det utredas och undersökas vilka konsekvenserna blir av denna s.k. reala vinstdelningsskatt. Det tyder faktiskt inte på någon större konsekvens i regeringens agerande. Enligt grundlagen skall ärendena vara väl utredda innan de kommer till beslut. Detta visar att frågan om löntagarfonderna och den tillhörande vinstdelningsskatten inte på något vis hade fått den ordentliga belysning och genomgång som frågan skulle ha krävt. Att vinstdelningsskatten skulle innebära vissa svårigheter uppmärksammas i propositionen, säger bostadsministern. Ja, svårigheterna för bostadsförvaltande bolag har tagits upp. Men de fastighetsförvaltande bolagen har inte blivit föremål för någon som helst utredning eller ägnats en tanke. Det är inte bara onödigt, som bostadsministern menar att jag sade, utan det är orimligt att avvakta bostadskommitténs betänkande, när konsekvenserna redan har blivit så utomordentligt allvarliga och när dessutom fastighetsskatten, som slår lika blint, har införts. Oavsett om bolaget går med vinst eller förlust skall fastighetsskatten betalas ut. Bostadsministern säger att bolagen får göra avdrag. Jag måste då ställa en fråga till bostadsministern: Vad skall dessa företag, som genom fastighetsskatten och vinstdelningsskatten går med förlust, dra av mot? De har ju inga vinster att dra av mot. Det orimliga är just att båda dessa skatter drabbar relativt nya fastigheter allra hårdast, med 80 kr. per kvadratmeter av vinstdelningsskatten och kanske med lika mycket av fastighetsskatten, trots att de även utan dessa skatter skulle ha nollresultat. Varifrån skall de ta pengar till denna skatt? Vad betyder det för dem att det är avdragsgillt? Med båda dessa skatter släpande med hela tiden är garantierna ganska goda för att de inte kommer att uppvisa någon vinst. Resultatet blir som jag sade, dvs. att de som kan göra omorganisationer naturligtvis gör det. En del säljer ut dessa fastigheter, andra gör omorganisationer, som BPA gjorde, för att komma undan vinstdelningsskatten. Kommunala bostadsföretag kommer att övergå i annan organisationsform. Mina frågor gällde: Är avsikten att omöjliggöra bolagsform för fastigheter? Vid den reala beräkningen måste man väl inte bara ta hänsyn till att skulderna kan minska med inflationen. Det gör de — de minskar ganska bra med regeringens inflation på 8 96. Skall det bli en real beräkning måste tillgångarna öka i motsvarande mån, och det har vi inga som helst belägg för att de gör. Tvärtom har värdet sjunkit på många av dessa. Allra sist: Det bär mig emot, herr bostadsminister, men den visade ovilligheten att göra någonting nu åt dessa orimliga konsekvenser av vinstdelningsskatten leder mig till att konstatera att det enda sättet att få bort dessa orimligheter uppenbarligen är att vi får en annan regering. Får vi en annan regering kommer vinstdelningsskatten att försvinna.

Herr talman! Ja, Hans Gustafsson, jag är alltså nöjd i ett avseende och det gäller att man i alla fall beträffande Stafa, AB Stadsfastigheter, tar första steget mot att ta bort vinstdelningsskatten. Det är faktiskt det enda som är rimligt. Genom att Stafa nu undantas åstadkommer man en ny orättvisa gentemot alla dem som fortfarande skall belastas av vinstdelningsskatten. Därför menar jag, att om man till sist har kommit så långt att man inser orimligheten när det gäller Stafa, borde man samtidigt ha insett orimligheten när det gäller alla de andra bostadsförvaltande bolagen, liksom fastighetsförvaltande bolag över huvud taget. Det är riksdagen som avgör om frågan är tillräckligt beredd. Det är kanske inte helt obekant ändå att en mycket stor minoritet i riksdagen menade att frågan om löntagarfonderna och deras finansiering inte var tillräckligt beredd. Detta är ju typexempel på att vi hade fullständigt rätt. Frågan var inte tillräckligt beredd. För var dag som går framstår i allt bjärtare dager vanvettigheten i den vinstdelningsskatt som vi har fått. Det är också så med de fastighetsförvaltande bolagen att de inte utan vidare kan höja sina hyror för att täcka in både fastighetsskatten och vinstdelningsskatten. Många har flerårskontrakt, många tar redan ut så mycket som marknaden över huvud taget kan klara av, och då måste de alltså sälja ut sina fastigheter. Förutsättningarna för deras planering är helt borta genom dessa ingrepp från regeringens sida. Jag ställde också en fråga: Vilket råd vill bostadsministern ge de fastighetsförvaltande bolag som genom vinstdelningsskatten snabbt närmar sig den situation då likvidationsbalansräkning skall upprättas? Detta har jag inte fått något som helst svar på. Bostadsministern vidhöll också slutligen att vinstdelningsskatten inte var någon belastning för de fastighetsförvaltande bolagen. Kan det verkligen vara möjligt att bostadsministern inte har fått någon inblick i vilka svåra problem också många kommuner drabbas av genom vinstdelningsskatten, genom att deras industribolag och andra verksamheter, som i själva verket går med förlust, trots detta skall betala vinstdelningsskatt? Slutligen skulle jag vilja säga, att skall man kunna få slut på klipp och få en väl fungerande fastighetsoch bostadsmarknad, kan man inte kasta in i verksamheten sådana blint slående förslag som just vinstdelningsskatten och fastighetsskatten innebär. Jag nödgas tyvärr än en gång konstatera att den enda lösningen att få rätsida på detta uppenbarligen är att se till att vi får en annan regering, som är beredd att direkt och redan fr.o.m. 1985 års inkomster ta bort vinstdelningsskatten.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att regeringen naturligtvis har att iaktta att den noggranna beredning som grundlagen föreskriver sker. Det står helt klart att denna noggranna beredning inte har blivit verklighet vare sig när det gäller vinstdelningsskatten eller när det gäller fastighetsskatten.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att trygga den framtida godstrafiken på bandelen Lesjöfors-Kristinehamn. Rent allmänt vill jag först konstatera att det mest verkningsfulla sättet att trygga framtida godstrafik på olika bandelar är att SJ:s kunder utnyttjar järnvägen. Jag har i den järnvägspolitiska propositionen lämnat en rad förslag som ger betydande möjligheter att öka godstrafiken på järnväg. När det sedan gäller bandelen Lesjöfors-Kristinehamn kunde vi i det regeringsbeslut som togs i december förra året om den framtida persontrafiken bl.a. konstatera att några driftsinskränkningar i godstrafiken inte är planerade av SJ. Detta uttalande är fortfarande giltigt. I fråga om upprustning vill jag först understryka att det är SJ som självt avgör hur investeringsramen för det trafiksvaga bannätet skall användas. SJ söker därvid prioritera sina investeringsmedel till de objekt som har störst betydelse för att upprätthålla och öka trafiken och därmed bidra till att förbättra resultatet. En första etapp av upprustningsarbetena på sträckan Hornkullen-Kristinehamn har nyligen avslutats. På regional nivå inom SJ planerar man nu inte in några ytterligare investeringsmedel för denna sträcka under den närmaste femårsperioden. Investeringsbudgeten bereds för närvarande inom SJ:s huvudkontor. SJ följer noga trafikutvecklingen på banan och kommer att avväga framtida upprustningar med hänsyn till godstrafikens omfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är naturligtvis den oro för den framtida godstrafiken på bandelen Lesjöfors-Kristinehamn som man känner inför SJ:s beslut att avbryta investeringsprogrammet. Av planerade arbeten för 25 milj.kr. för upprustning av bandelen Hornkullen-Kristinehamn har nu cirka hälften utförts. Hela investeringsprogrammet har avsett upprustning för godstrafikens behov. Resterande arbeten har varit inplanerade i SJ:s femårsplan. Men i den reviderade upplagan har de flesta objekt strukits. Ombyggnaden av två broar för sammanlagt 600 000 kr. är det enda som finns kvar. Den skjuts framåt i tiden. SJ:s nya inställning innebär utan tvivel ett allvarligt hot mot godstrafiken på bandelen. Investeringsprogrammet har ju inte tillkommit för att strö pengar över regionen utan just för att trygga godstrafiken på bandelen. Läggs godstrafiken ner, sker också en betydande kapitalförstöring. De investeringar för drygt 10 milj.kr. som gjorts är ju av långsiktig karaktär. Dessutom innebär det förändrade programmet ett klart löftesbrott. Vid upprepade tillfällen har från SJ:s sida påpekats att en nedläggning av persontrafiken inte skulle påverka godstrafiken. Uppenbarligen hade också regeringen denna uppfattning när beslutet om nedläggning av persontrafiken fattades Luciadagen 1984. Så här står det i regeringsbeslutet: ”Linjen har en betydande godstrafik. Enligt vad statens järnvägar meddelat är några driftsinskränkningar vad gäller godstrafiken inte planerade.” Nu styrks farhågorna för att SJ, när persontrafiken upphör, låter banan förfalla så att också godstrafiken läggs ner. Detta skulle vara ett mycket hårt slag mot industrin i östra Värmland. Regionen är redan hårt drabbad och tål inga ytterligare slag. I svaret sägs att det är SJ självt som avgör investeringsprogrammet, och det är naturligtvis riktigt. Där står också att SJ prioriterar sina investeringsmedel till de objekt som har störst betydelse för att öka trafiken och därmed förbättra resultatet. Nu har man tydligen prioriterat över medel till andra banor stället. Jag undrar: Vad är det som har föranlett att SJ har gjort denna omprioritering? Jag vill naturligtvis inte tubba kommunikationsministern till någon form av ministerstyre, så här de sista veckorna han är chef för departementet, men jag hoppas att kommunikationsministern i kontakterna med SJ betonar vikten av att godstrafiken på den här bandelen får vara kvar och nödvändigheten av att givna löften hålls.

Herr talman! Något löftesbrott är det inte utifrån det beslut som fattades i decemeber i fjol, Ove Eriksson. Då sades att godstrafiken skall vara kvar. Som jag framhöll i mitt svar, finns det i dag ingenting som tyder på att så inte skulle bli fallet. Jag är medveten om att det är en betydande godstrafik — nästan 160 000 årston fraktas på denna järnvägssträcka. Även jag menar att det är angeläget att se till att godstrafiken får vara kvar. I dag tillåter banan 20 tons axellast, vilket är vad man kräver för just godstrafiken. Ove Eriksson undrar vad som har legat till grund för omprioriteringen. Som jag också sade i mitt svar, förmodar jag att man har sett över ersättningsbanenätet och konstaterat att man under femårsperioden bör rusta upp någon annan bandel, som är i sämre skick. Jag är övertygad om att vi alla måste hjälpas åt att följa upp det här, inte bara SJ. Också från kommunernas sida och från industrierna i regionen måste man se till att järnvägen verkligen används när det gäller befraktning av gods. Detta är den garanti man har för att godstrafiken skall vara kvar. Och, Ove Eriksson: mina samtal med SJ visar som sagt att det i dag inte finns någon risk. Det är samma besked i dag som det jag gav i samband med regeringsbeslutet i december i fjol.

Herr talman! Det är alltså inte fråga om en besparing för SJ:s del, utan man prioriterar om. Jag har dock konstaterat att SJ kan påverka trafikmängden genom olika åtgärder. En olämplig turlista kan t.ex. göra det omöjligt för både långresenärer och arbetspendlare att utnyttja en tur om tiden inte passar. Jag har själv för SJ:s ledning påtalat ett sådant förhållande på den här bandelen. Nu är detta emellertid för sent, för beslut om nedläggning av persontrafiken har redan fattats. För godstrafiken kan en nedrustning av banstandarden leda till att godstransport inte blir möjlig utan att stora investeringar görs. Detta kanske i sin tur leder till att godstrafiken läggs ner och banan rivs. Den risken har också påpekats av överbefälhavaren i remissvar till transportrådet, där han säger så här: ”Det har i några fall visat sig att genomgående trafik har upphört på bandelar där persontrafiken har nedlagts. Standarden på sådana banor har efterhand blivit så låg att de inte kan utnyttjas vid beredskapshöjningen utan omfattande åtgärder. ÖB förutsätter därför att därest persontrafiken läggs ner banans standard bibehålls på en sådan nivå att totalförsvarets krav tillgodoses.” Det här är alltså en viktig fråga. Jag är medveten om att det ännu inte finns något beslut om nedläggning eller ens indragning av godstrafiken, men det finns en hotbild, och den förstärks av att investeringsprogrammet inte fullföljs. Det är av den anledningen som jag har tagit upp frågan. Jag hoppas att kommunikationsministern fortsätter att tala varmt för den här bandelen. Den är nämligen nödvändig för att vi i östra Värmland skall behålla vår industriella utveckling.
Herr talman! Vi är helt överens, Ove Eriksson, om att vi skall försöka bibehålla godstrafiken på den här bansträckan. Och en av de främsta förutsättningarna är att Ove Eriksson och andra politiker ser till att man även fortsättningsvis använder järnvägen för godstrafik. Upphör man med det, är det orimligt att kräva att SJ skall fortsätta driva en trafik som är på nedåtgående. Jag är övertygad om att det från SJ:s sida — under förutsättning att vi ser till att det finns gods som fraktas — kommer att göras insatser, om det visar sig tvunget att bibehålla kapacitet för just 20 tons axeltryck.

Herr talman! Det är bara att konstatera, Ove Eriksson, att en olönsam del av en järnväg inte kan vara till fördel för fortsatta investeringar. Bakgrunden till de beslut som togs beträffande persontrafiken var ju att det var fråga om en prövningsbana, att det inte längre fanns förutsättningar för lönsam trafik och att länshuvudmannen valde ett annat alternativ. Nedläggningen av persontrafiken har aldrig legat till grund för betänkligheter beträffande investeringar för godstrafikens del.
Herr talman! Naturligtvis var det så att just persontrafiken var beroende av att länshuvudmannen inte ställde upp, men jag hoppas och antar att det också från departementets sida görs en samhällsekonomisk bedömning. Det handlar här inte enbart om persontrafik, utan det handlar också om en viktig godstrafik och om betydelsen av en god regional utveckling i östra Värmland. Min fråga löd alltså: Hade man tagit beslut om nedläggning av persontrafiken om man känt till den här inskränkningen i investeringsprogrammet, vilken kanske leder till att godstrafiken så småningom upphör?
Herr talman! Beslutet beträffande persontrafiken var självfallet helt knutet till att vi hade att göra med en prövningsbana, där riksdagen har fattat beslut om att det skall undersökas om trafiken skall ske med buss eller även i fortsättningen på järnväg. Det hör inte till vanligheterna att jag åberopar moderaternas politik, men jag vill säga till Ove Eriksson att om vi skulle följa moderaternas väg i investeringshänseende skulle det när det gäller SJ bli väldigt knepigt att klara investeringarna. Moderaterna vill ju pruta just på investeringssidan.
Herr talman! Tiden medger inte att vi tar upp en budgetdebatt. Repliktiden är ju bara en minut per deltagare i en sådan här debatt, och jag skall heller inte gå in i någon diskussion om budgeten. Att man skall hålla ekonomin stramt inom såväl kommunikationsdepartementet som alla offentliga verk är jag överens om med mitt parti. Men detta får inte leda till kapitalförstöring. De investeringar som har gjorts skall ju i alla fall fullföljas. Här har man plöjt ner 10 milj.kr. Då måste man se till att vi också får möjligheter att fortsätta godstrafiken på bandelen Lesjöfors Kristinehamn.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att påskynda en nödvändig utbyggnad av Ängelholms/Helsingborgs flygstation. Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten med full kostnadstäckning, inkl. räntekostnaderna för det kapital staten och kommunerna skjutit till. Under 1970-talet skedde en kraftig utbyggnad av flygplatsen och dess trafikledningssystem. De omfattande investeringarna har lett till att luftfartsverket för närvarande inte kan uppfylla sitt förräntningskrav. Den civila trafiken på Ängelholms 91. En tidigareläggning av projektet i luftfartsverkets planering förutsätter därför en medverkan från andra intressenter.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsmininistern för svaret på min fråga. Men jag kan, med tanke på svarets innehåll, inte vara nöjd med det. Det är ett faktum att, som jag i frågan har påpekat, Ängelholms/ Helsingborgs flygstation har haft en mycket snabb och positiv utveckling vad gäller resandeströmmen och passagerarantalet. Detta borde föranleda kommunikationsministern och luftfartsverket att påskynda en nödvändig — och som vi ser det mycket nödvändig — utbyggnad av flygstationen. Inom den berörda regionen — nordvästra Skåne, södra Halland och en del av Småland — råder det bred enighet om kravet på en tidigare utbyggnad än den som statsrådet här har tillkännagett. I takt med en ytterligare ökning av resandeströmmen kommer protesterna att växa mot den sena lösning av utbyggnaden som statsrådet har angett — det är jag helt övertygad om. I dagsläget, herr talman, är terminalbyggnaden och dess anordningar inte på långt när avpassade för att klara nuvarande resandeström. Det går ut över de resande och, inte minst, över flygstationens personal, som trots stora svårigheter utför ett mycket gott arbete. Flygplatsen är av synnerligen stor vikt för näringsliv och samhälle. Den ligger i en förhållandevis mycket expansiv region och har en avsevärd ekonomisk betydelse. Därför bedömer jag berörda kommuners intresse för projektet som mycket stort. Men det krävs att hela projektet kan tidigareläggas. Investeringarna torde, som jag ser det, relativt snabbt visa sig välmotiverade och t.o.m. lönsamma. Statsrådet säger i sitt svar: ”Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten med full kostnadstäckning, inkl. räntekostnaderna för det kapital staten och kommunerna skjutit till.” Vidare hävdar kommunikationsministern att de investeringar som gjordes på 1970-talet ännu inte uppfyller förräntningskravet. Herr talman! Jag är förvånad över dessa uppgifter. Med hänsyn till den trafikintensitet som råder på flygplatsen tillåter jag mig faktiskt att tvivla på uppgifterna. Jag skulle gärna vilja ha preciserat hur god lönsamheten på flygplatsen i fråga är i förhållande till andra flygplatser i landet, framför allt sådana där nyinvesteringar har gjorts under senare år? Varför är det inte möjligt att tidigarelägga en utbyggnad av Ängelholms/ Helsingborgs flygstation? Vi upplever det som mycket nödvändigt med en utbyggnad, inte minst med hänsyn till hur trångt och besvärligt det är för de resande och för dem som jobbar på flygplatsen.

Herr talman! I december 1982 påbörjade vi, Ingvar Eriksson, en upprustning av en lång rad flygplatser i detta land. Det är mångmiljonbelopp som har satsats i avsikt att rusta upp flygplatser. Om detta arbete hade inletts tidigare, hade vi med stor sannolikhet kunnat vara beredda att satsa pengar i den omfattning som Ingvar Eriksson här efterlyser. Men tyvärr är det bara två och ett halvt år som vi har haft på oss. Det är meningslöst för mig och stå här och redovisa lönsamhetskalkyler. Jag får överlämna skriftliga sådana till Ingvar Eriksson. Den tid som vi nu har till förfogande tillåter inte att vi ger oss in på en diskussion om ekonomiska beräkningar. Under sommaren 1986 kommer en banförstärkning att göras. Utgångspunkten är i det sammanhanget andra behov än det civila flygets. Där är luftfartsverket delfinansiär. Som jag nämnde finns det planer på en omoch tillbyggnad av stationsbyggnaden till en beräknad kostnad av 14 milj.kr. liksom på en upprustning av plattan för en kostnad av 2-3 milj.kr. När det gäller dessa arbeten har man från luftfartsverket sagt att man är beredd att svara för kostnaden för plattan. Självfallet gäller här liksom i fråga om utbyggnader på andra platser, där vi harstått inför samma situation, att även andra måste medverka och hjälpa till med en delfinansiering. Såvitt jag har förstått har kommunen också anmält sitt intresse i detta sammanhang. Hos länsarbetsnämnden förefinns i dag en ansökan om bidrag med 6 milj.kr., och enligt en uppgift som jag inhämtat från luftfartsverket verkar det som om nämnden skulle vara positiv till att ställa medel till förfogande för ifrågavarande investeringar. Från luftfartsverkets sida har man alltså ställt upp när det gäller den här utbyggnaden, och det ankommer nu även på andra intressenter att göra det.
Herr talman! Kommunikationsministern talar om de satsningar som gjorts och säger att projektet skulle ha kunnat vara i gång om satsningarna hade påbörjats tidigare. Jag har den bestämda uppfattningen att såväl vi som hade regeringsansvaret tidigare som kommunikationsministern och den nuvarande socialdemokratiska regeringen är överraskade över den snabba utveckling som denna flygplats har haft. Jag vill hävda att flygplatsen ligger bland de främsta i Sverige när det gäller utveckling. Det gör naturligtvis att trycket från dem som använder flygplatsen har ökat successivt. Jag kan nämna att resenärerna, när de på grund av fullbelagda plan tvingas vänta, knappast ens kan få en sittplats i terminalen. Det bedömer jag som mycket negativt från serviceoch effektivitetssynpunkt. Mot den bakgrunden måste man försöka anstränga sig ytterligare för att påskynda utbyggnaden. Jag vet att man från kommunernas sida är inställd på att göra extra ansträngningar, och jag vill därför fråga kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att man från regeringens sida blir mera positiv än som framgått av vad kommunikationsministern hittills har anfört i dagens debatt.
Herr talman! Jag vet inte om Ingvar Eriksson möjligen är helt fftämmande för det system som riksdagen har bestämt skall gälla för olika verk och myndigheter, dvs. att det är myndigheterna själva som skall avgöra frågor av det här slaget. Det vore orimligt om vi hade den ordningen att man i riksdagen, allteftersom riksdagsledamöter lägger fram förslag, skulle bedöma olika ärendens angelägenhetsgrad efter styrkan i den argumentation som används här i kammaren. Vi måste följa den tågordning som riksdagen har beslutat om. När det gäller investeringarna befinner sig flygplatsen exakt i det läge som jag har redovisat tidigare. Jag vill för min del bara konstatera, att om det exempelvis av sysselsättningsskäl skulle vara motiverat att göra extra satsningar — vilket är den bedömning som länsarbetsnämnden måste göra — tror jag att det är mycket sannolikt att man kommer att göra sådana.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det han sade beträffande sysselsättningsskälen. Det är bara det att vi har ett expansivt näringsliv här och faktiskt inte lika stora problem med sysselsättningen som på andra håll. Det vore ju då olyckligt om vi så att säga skulle råka i bakvatten. Regionen har ett mycket expansivt näringsliv, och utbyggnaden är därför ytterst angelägen. Jag hoppas att kommunikationsministern och regeringen skall lyssna på våra kommunala förtroendemän, som kommer att vända sig till regeringen — jag har förstått att de har planer på att göra det. Jag är medveten om att vi har att följa vissa regler i vårt arbete, men de måste kunna påverkas av de realiteter som råder ute i vårt näringsliv i dag. Vi är mycket angelägna om att näringslivet skall få möjlighet att expandera och utvecklas så mycket det kan i olika regioner i landet. Det här är en region som jag villarbeta för, och jag vill givetvis försöka åstadkomma det bästa möjliga. Jag hoppas alltså på det bästa, herr kommunikationsminister.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min fråga. Jag vill gärna uppriktigt deklarera att avsikten med den här frågan ingalunda är att polemisera mot eller ondgöra mig över göranden eller låtanden från statsrådets sida. Statsrådet har ju över huvud taget inte befattat sig med det här ärendet. Jag vill också gärna uttala en respekt för de svåra uppgifter som är förenade med att ha ansvaret för invandrarfrågorna — det är högst grannlaga och känsliga frågor i alla avseenden. Min avsikt med frågan var att bringa litet reda i en del dunkla punkter som jag tycker mig finna i det här fallet — jag vill dock understryka att jag bara har haft tillgång till tidningsuppgifter och ingenting annat. Det har emellertid sagts att man bara har följt praxis. Det är några oklarheter som slår en. En av de första är att det kommer en 18-årig polack till Sverige på ett turistvisum. Vederbörande som har anlänt hit begär efter ett par dagar politisk asyl och avvisas ur landet. Finns det skäl att så snabbt avvisa en utlänning som kommer hit på turistvisum, och i så fall på vilka grunder? Därefter vill jag gärna gå in på statsrådets svar. Det är väl riktigt att ett sekretessbelagt förhör förekommer, men kan vederbörande vara säker på att han inte observeras när han besöker de svenska polismyndigheterna? Skäl för att få stanna och begära politisk asyl i landet är normalt att man riskerar att utsättas för politisk förföljelse. Då får man politisk asyl. Det gäller också om man riskerar att bli straffad för vägran att fullgöra krigstjänstgöring. I det här fallet svarade statsrådet att man i Polen normalt inte utdömer så stränga straff att det kan anses vara skäl nog för att vederbörande får stanna i landet. Min naturliga fråga blir då: Hur stränga straff skall då utdömas för att man skall kunna tänkas få stanna i Sverige? Dessutom är det självfallet så, att om vederbörande kommer från ett östland, kopplas ståndpunkttagandet gärna samman med den politiska uppfattningen. Slutligen när det gäller frågan om ansvaret för våra grannfolk. Menar statsrådet att det inte bör råda någon skillnad i vårt sätt att ta emot eller ta upp till behandling låt oss säga latinamerikanska, libanesiska eller iranska 119 flyktingar å ena sidan och polacker eller människor från exempelvis de ockuperade baltiska staterna å andra sidan?

Herr talman! Jag är medveten om att vi har korta repliktider — och det är kanske tur. Men jag skulle ändå vilja fortsätta det resonemang som jag förde vad gäller själva grunderna för avvisning. Normalt sett skall, enligt utlänningslagen, sådana ärenden riskerar straff för vägran att fullgöra krigstjänstgöring eller som riskerar att utsättas för politisk förföljelse hänvisas till invandrarverket för att sedan hänskjutas till regeringen för avgörande. Bedöms alltså värnpliktstjänstgöring inte som liktydig med krigstjänstgöring? Spelar det ingen roll, som i det här fallet, att vederbörande riskerade politiska komplikationer, eftersom vederbörande kom från ett östland? Jag är självfallet fullt medveten om att värnpliktsvägrare i vanlig mening — låt oss säga från Västtyskland, Frankrike eller vilket land det nu kan vara — aldrig kan jämställas med den som kommer från någon av de östeuropeiska staterna, där man riskerar påföljd. Jag återkommer till vad statsrådet säger om att det normalt inte är så hårda straff i Polen. Återigen frågar jag således: Vad är normalt och hur stränga straff kan man tänka sig att det krävs för att få till stånd en praxis? Var skall man dra gränserna? Det är ju detta som är särskilt besvärligt i sammanhanget. Av svaret att döma tycks statsrådet mena att vi när det gäller flyktingar från andra sidan av Östersjön har ett ansvar för att lösa problemen i närområdet. Det är väl helt givet att den enda möjligheten för människorna där, om de vill fly från sitt hemland, i stort sett är Sverige och Danmark. Latinamerikaner och andra däremot har helt andra möjligheter att välja vilket land de vill bege sig till. Jag vidhåller nog att det finns oklarheter i detta sammanhang. Men jag medger samtidigt att det är svårt att lösa sådana här problem. Det finns dock, Nr 137 som sagt, åtskilliga oklarheter. Kanske finns det således anledning att se över DE a Tisdagen den dessa frågor mot bakgrund av det inträffade tragiska dödsfallet då den här 7 maj 1985 unge mannen drunknade. Om principerna för Anf. EE Af SD Ra ; — beviljande av Herr talman! Avgörande för om en värnpliktsvägrare skall få stanna i politisk asyl Sverige är, enligt förarbetena till 6§ utlänningslagen, om denne får ett oproportionellt hårt straff. Vi har försökt söka oss fram till en praxis med utgångspunkt i hur vi i vårt eget land dömer värnpliktsvägrare för att på det sättet hitta vettiga lösningar och skaffa oss information om vilka regler som tillämpas i olika länder. Värnpliktsvägran och krigsvägran är två helt skilda saker.

Herr talman! Vi försöker hitta en praxis med utgångspunkt i vad som händer i vårt eget land, säger statsrådet. Men är det över huvud taget rimligt att utgå från svenska eller nordiska förhållanden, dvs. demokratiska förhållanden, när det gäller att bedöma fall där människor har flytt från en kommunistisk diktatur, där dessutom åtskilligt händer i dagarna som jag inte behöver gå närmare in på?

Herr talman! Men hur är det om — som i detta fall — direkt politiska skäl åberopas? Det gäller en person som inte kan tänka sig att stödja den regim som styr i hemlandet, militärdiktaturen i Polen, utan väljer att hellre fly. Uppenbarligen finns det så starka avsikter bakom att vederbörande riskerar sitt eget liv.

Herr talman! Får jag också ställa denna fråga, eftersom jag inte riktigt har fått något svar: Hur stränga straff skall utmätas för att vederbörande skall kunna få asyl här? Händer det normalt sett att flyktingar från Östeuropa, t.ex. Polen, har beviljats asyl på grund av sin vägran att fullgöra militärtjänst?

Herr talman! Förlåt att jag försöker pressa statsrådet, men jag vill fråga om det inte i det fall som nu har åberopats som bakgrund rent principiellt är fråga om ett sådant förhållande, dvs. politiska skäl tillsammans med värnpliktsvägran?

Herr talman! Den skrivelse från regeringen om den offentliga sektorns förnyelse som kammaren nu har att remittera beslöts av regeringen den 18 april. Den 23 april, för mer än två veckor sedan, höll regeringen en presskonferens där civilminister Bo Holmberg presenterade regeringens program till förnyelse av den offentliga sektorn och begränsning av byråkratin. Sedan dess har riksdagen fått sväva i okunnighet om innehållet i detta regeringsprogram. Intresserade riksdagsledamöter har vid flera tillfällen efterlyst den här skrivelsen hos departementet. Det enda vi fått är några lösa papper som delades ut vid presskonferensen. Det är hittills det enda som riksdagen har fått ta del av. I dag, mer än 14 dagar senare, blir alltså den här skrivelsen tillgänglig för riksdagen. Det här, herr talman, är dess värre inte någon engångsföreteelse — det har flera gånger nu under våren hänt att riksdagen har fått vänta i veckor på förslag från regeringen som regeringen har offentliggjort innehållet i vid särskilt anordnade presskonferenser. Ett exempel på sådant är regeringens proposition om barnomsorgen. Konstitutionsutskottet har uppmärksamheten riktad på detta förhållande. Min uppfattning är att detta icke är en för riksdagen godtagbar ordning. Riksdagen bör få möjlighet att ta del av de förslag som regeringen lägger fram för riksdagen samtidigt som regeringen presenterar sina förslag för pressen. Den här skrivelsen är nu inte en proposition med förslag i vanlig ordning. Det är en skrivelse där riksdagen ges möjlighet att ta del av vad departementschefen, i det här fallet civilminister Bo Holmberg, anfört. Den här formen av en skrivelse till riksdagen är naturlig när regeringen vill ge en löpande redovisning. Det gäller t.ex. tillämpningen av Sydafrikalagen. Men en skrivelse av den här typen ger ju inte riksdagen en möjlighet att reagera. Hur har regeringen tänkt sig att riksdagen skall reagera på regeringens önskan att man skall ta del av vad departementschefen anför? Motionsrätten gäller inte en sådan här skrivelse. Oppositionen ges alltså inte möjlighet att ge uttryck för sin mening i form av en motion. Jag vet inte vilket motivet är för regeringen att lägga fram förslaget i form av en skrivelse och inte i form av en proposition. Är det så att man inte vill att oppositionspartierna skall få uttrycka sin reaktion? Är man rädd för att få en debatt om den offentliga sektorn, vilket ju en motion i utskottsbehandling och riksdagsbehandling i vanlig ordning skulle ha lett till? Det här är förvisso inte första gången som en regering presenterar förslag till förenklingar och förnyelse av den offentliga sektorn. Jag vill påminna om att folkpartiregeringen på våren 1979 lade fram en proposition om åtgärder mot regleringar och onödig byråkrati med ett hundratal konkreta förslag till avreglering. Regeringen omnämner över huvud taget inte detta i den aktuella skrivelsen. Hela frågan om företagens uppgiftslämnande, som var en stor diskussionspunkt under de åren, förbigås. Förenklingsarbetet tog alltså inte sin början med den socialdemokratiska regeringens tillträde 1982 — tvärtom. När man studerar innehållet i detta dokument, får man kanske något av förklaringen till att regeringen har lagt fram det i form av en skrivelse. Det finns inga konkreta förslag. Regeringen har ingen substans i sitt arbete när det gäller att skapa förenklingar och komma ifrån byråkratin. Sanningen, herr talman — och den bevisas av den här skrivelsen — är att regeringen står tomhänt när det gäller förnyelse av den offentliga sektorn och åtgärder mot onödig byråkrati.

Herr talman! Jag vill i allt väsentligt instämma i vad Björn Molin har sagt. Regeringens skrivelse om den offentliga sektorns förnyelse har först i dag kommit till kammarens kännedom. Men den presenterades på en presskonferens för över 14 dagar sedan. Det dröjsmålet är inte bara osedvanligt långt, utan det är enligt min mening också oförsvarligt. Riksdagen har rätt att få ta del av regeringens förslag när de presenteras, inte långt efteråt.

Att förslaget blivit en skrivelse kan, som Björn Molin sade, uppfattas som att regeringen är rädd för att få oppositionens synpunkter på förslaget. Det verkar åtminstone så. Men, herr talman, efter att i likhet med Björn Molin ha haft möjlighet att ta del av förslaget har jag kommit till samma uppfattning som han, nämligen att det inte är mycket att komma med. Därför framstår det kanske som mer förklarligt att regeringen velat gömma förslaget i form av en skrivelse. Av regeringens beramade datapolitik återstår tydligen, i likhet med historien om hönan, knappt en fjäder i dagens läge.

Herr talman! Jag vill helt kort ta upp några av de förslag som vänsterpartiet kommunisterna framställt i den partimotion som behandlar gymnasieskolan. Vi inleder vår motion med att konstatera att skolplikten i dag om inte formellt så dock reellt omfattar elva år, att gymnasieskolan utgör en förlängning av den nioåriga skolplikten och att det avgörande skälet till att det blivit på detta sätt är att det inte finns någon arbetsmarknad för de ungdomar som lämnar grundskolan. Rationalisering, automatisering och införande av ny teknik har genomförts för att öka kapitalets vinst. Samhället har, utan att kritiskt pröva om det har varit nödvändigt på alla områden, i stort sett anpassat sig till denna utveckling, vilket kraftigt reducerar våra ungdomars möjligheter till arbete efter genomgången grundskola. Vi vet att många ungdomar efter sina nio år i grundskolan inget högre önskar än att få ett jobb. Att tvinga in dessa ungdomar i gymnasiet ger i de flesta fall ett dåligt resultat, något som i sin tur kan vara direkt nedbrytande för de ungas självkänsla. Det borde enligt vår mening vara möjligt att bortse från de s.k. marknadskrafternas behov och pröva om det inte finns samhälleliga områden där ungdomar kunde få ett jobb efter grundskolan. I motionen föreslår vi därför en samhällsplan för jobb efter årskurs 9 för att tillmötesgå kraven på större frihet att välja mellan arbete och utbildning och på att det skall ges möjlighet till återkommande utbildning. Det är krav som för övrigt hela arbetarrörelsen starkt förde fram under 1960-talet och i början på 1970-talet. Vi inom vpk anser det vara fullt giltiga krav även i dag, som ungdomar skall ha rätt att ställa. Lika viktigt som det är att de ungdomar som vill jobba ges möjlighet till ett arbete är det att alla de som vill fortsätta i gymnasieskolan också får göra det. För att åtminstone hålla den grundläggande rätten till utbildning vid liv krävs ytterligare platser för intagning till gymnasieskolan. Enligt vår bedömning rör det sig om 3 000 fler platser än vad regeringen föreslår. Av dessa 3 000 platser anser vi att 60 bör användas för utbyggnad av musiklinjen vid gymnasieskolan. Vi beräknar kostnaderna för en sådan dimensioneringsökning till 30 milj.kr. Med vårt förslag bör antalet intagningsplatser räcka till alla ungdomar som vill studera på gymnasiet. Vi föreslår därför att en betygsfri intagning till gymnasieskolan införs fr.o.m. höstterminen 1986. De förslag till full elevtäckning och en betygsfri intagning som vi framställt kräver i sin tur att det ställs särskilda pedagogiska och metodiska krav på undervisningen i gymnasieskolan. Vi föreslår därför vissa förstärkningsåtgärder i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen. Vi anser att den ökade tillgång på lärare som i dag finns måste utnyttjas. En totalkalkyl bör göras över de kostnader som uppstår för stat och kommun om lärare går arbetslösa i stället för att göra en för samhället värdefull insats genom att utföra de uppgifter som de är utbildade för. En sådan samhällskostnadskalkyl bör beakta de investeringar som både samhället och de studerande själva redan har gjort i utbildningen. Inte ens kravet på en samhällskostnadskalkyl vill majoriteten i utbildningsutskottet biträda.

Vore det inte bättre att ta till vara lärarnas kunskap i skolan i stället för att låta dem t.ex. gå och kratta löv i någon stadsträdgård? En viktig åtgärd för att stärka undervisningen är att se till att lärarna inte behöver undervisa i alltför stora grupper och att eleverna får mer individuell lärarhandledning. Detta kan man åstadkomma genom att angripa systemet med de s.k. timreduktionerna, som gäller sedan den 1 juli 1984. Systemet innebär att eleverna får mindre undervisning, vilket är lika med sänkt kunskapsstandard. Dessutom slår systemet mycket hårt mot glesbygdsskolorna. I dessa skolor har man ofta problem med att fylla undervisningsgrupperna. De timreduktioner som införts på förslag av regeringen innebär att gymnasieeleverna i glesbygd får minskade valmöjligheter och försämrad undervisning i ”smala” ämnen. Detta är något som rimmar illa med det faktum att alla riksdagspartier har förbundit sig att verka för ett enhetligt och likvärdigt skolsystem. Ett sådant innebär att alla barn i Sverige skall ha rätt till en enhetlig utbildning, oavsett var de bor i landet, oavsett om de är pojkar eller flickor och oberoende av föräldrarnas inkomst. Så är det inte i dag. För att ta bort de negativa effekterna av det utvidgade systemet med timreduktioner bör enligt vpk:s förslag anslaget till Bidrag till driften av gymnasieskolor tillföras ytterligare 115 milj.kr. Synen på utbildning som en investering för framtiden innebär att krav måste ställas på en god undervisningskvalitet, något som de lärarlösa lektionerna starkt har undergrävt. Därför måste dessa tas bort. Och de måste tas bort i realiteten, inte genom krumbukter som t.ex. att införa förändrad periodicitet när det gäller utbetalning av statsbidrag till skolan, så att staten gör vissa räntevinster medan de ränteintäkter som kommunerna tidigare hade bortfaller. Vi anser inte att våra krav när det gäller de åtgärder vi föreslagit tillgodoses genom den omfördelning inom anslagsposten som utskottet hänvisar till. Enligt vår mening behövs det ”färska pengar”. Investering i utbildning är investering för framtiden. Vi måste någon gång sluta upp med att föra upp kostnader för utbildning på konsumtionskontot. Låt oss i stället föra upp kostnaderna för utbildning i grundskola och gymnasieskola på investeringskontot! När skall utbildningspolitiker lära sig detta i praktiken och inte bara stå och tala om det här i riksdagens talarstol? Vi är alltså inte överens med regeringen om hur borttagandet av de lärarlösa lektionerna skall finansieras. Vi anser att nya medel måste tillföras. Vi har beräknat kostnaderna för genomförandet av våra förslag till 72 milj.kr. Samtliga våra förslag har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till de reservationer till betänkandet som undertecknats av mig.

Herr talman! När vi nu behandlar anslaget till gymnasieskolan för det kommande budgetåret och därmed sammanhängande frågor finns det skäl att erinra om två beslut av principiell karaktär rörande gymnasieskolan som riksdagen fattade under föregående riksmöte. Det första beslutet handlade om gymnasieskolan i utveckling och innebär att den försöksverksamhet som nu pågår ute i våra gymnasieskolor skall syfta till att bilda underlag för den reformering som sedan skall genomföras. Såsom uttalades i samband med beslutet är det här inte bara fråga om eventuella påbyggnadsutbildningar, utan det handlar också om hur skolan internt skall fungera. Den skall alltså anpassas till de nya krav som samhället och näringslivet ställer. Det andra beslutet av principiell vikt var ställningstagandet att prioritera 16-17-åringarna vid tillträde till gymnasieskolan. I höst är det första gången som detta gäller, och vi förutsätter att dessa ungdomar ges förtur bland de sökande. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Denna regel kvarstår, och den innebär att ungdomarna själva avgör om de vill söka till gymnasieskolan.

Dimensioneringen av gymnasieskolan bygger på detta och är för budgetåret 1985/86 den största någonsin i relation till ungdomsgruppen. Statsrådet föreslår en ökning av antalet platser, vilket också tillstyrks av utskottsmajoriteten. Dimensioneringen motsvarar över 114 90 av årskullen 16-åringar. Detta innebär självfallet att alla ungdomar skall kunna komma in på gymnasieskolan, eftersom priorite ringen gäller 16-17-åringar. Dessutom kommer det att finnas utrymme även för äldre sökande. Utifrån de synpunkterna tillstyrker utskottet att man gör denna höga prioritering. Men det är självfallet synnerligen viktigt att de kurser som är utlagda på olika platser utnyttjas till fullo. Detta måste bevakas av länsskolnämnderna, som i samråd med skolstyrelserna skall se till att åtgärder vidtas så att alla platser kan utnyttjas. Särskilda resurser måste också sättas in inom gymnasieskolan, riktade mot de elever som har särskilda behov, både för att förhindra avhopp och för att medverka till att ungdomarna kan genomföra den utbildning som de har påbörjat. Vi föreslår därför på denna punkt att man gör särskilda insatser för att stödja och hjälpa ungdomarna så att de kan slutföra sin utbildning. När det gäller dimensioneringen är det i år liksom tidigare år så att centern, folkpartiet och vpk har föreslagit ytterligare utökning. Det spelar kanske ingen roll vilken dimensionering vi föreslår — de kommer ändå att lägga sina förslag en bit över. När man granskar de förslag som föreligger finner man att de ligger precis lagom över vad de föreslog förra året. Det är självklart att man Önskar att i god tid kunna besluta om den dimensionering man skall ha, och den princip som riksdagen antog förra året, att beslut om dimensioneringen skall fattas året innan, ligger fortfarande fast. Vi har emellertid ansett skäl föreligga att göra den nu föreslagna ökningen inte minst med hänsyn till att det är första gången som man prioriterar 16-17-åringar. Vi tror att den anpassning som nu är gjord innebär att i princip alla som söker kommer in. Ungdomarna kommer alltså att kunna erhålla platser i gymnasieskolan. Vår uppfattning är att fördelningen mellan sektorsramarna inte bara skall ske efter ungdomarnas önskemål utan också baseras på kommunernas förutsättningar och arbetsmarknadens behov. På denna punkt har vi en principiellt annan syn än den som moderaterna företräder. Det har visat sig — det har vi diskuterat tidigare år — att det inte är möjligt att göra en dimensionering enbart efter ungdomarnas intresse. Om man gjorde det skulle hela planeringssystemet rasa ihop. Dessutom måste man medverka till att upplysa ungdomarna om och se till att de söker utbildning riktad mot de områden där vi vet att det föreligger brist på utbildad arbetskraft. Moderaternas reservationer om en hårdare styrning till vissa linjer är en medveten centralisering, som klart strider mot vår uppfattning att riksdagen skall fastställa sektorsramarna, medan länsskolnämnderna, efter överläggningar med kommunerna, skall göra en fördelning på olika utbildningslinjer. Vi avstyrker också moderaternas reservation om avslag på regeringens förslag om att erhålla bemyndigande att få utöka totalramen, om detta bedöms nödvändigt av arbetsmarknadsskäl. Det rör sig här om ett försök från moderaternas sida att begränsa regeringens möjligheter till handlingsfrihet att, om så behövs, vidta åtgärder. Medel för denna utökning måste ändock anslås av riksdagen, varför det bara är fråga om ett slag i luften från moderaternas sida.

Vpk:s förslag på denna punkt är alltså tillgodosett, varför det inte finns något skäl att göra en ytterligare markering. När det sedan gäller lärlingsutbildningen är att märka att skillnaderna kvarstår mellan utskottsmajoriteten och de tre borgerliga partierna. Deras reservationer om utökning av platsantalet är enbart ett slag i luften, eftersom regeringen har möjlighet att om så behövs utöka ramen. Det bör också framhållas att den av riksdagen fastställda ramen aldrig har använts, trots att stimulansbidrag har utgått. Det är därför inte meningsfullt att nu besluta om stimulansbidrag. Det går ju att återkomma, om det finns skäl för detta. De hittills gjorda erfarenheterna visar emellertid att det inte är någon idé att öka ramen för lärlingsutbildningen. Det behövs andra insatser för att få fram platser. När det gäller lärlingsutbildningen i övrigt vidhåller utskottsmajoriteten sin uppfattning att utbildningen skall vara ett komplement och inte ett alternativ till annan gymnasieutbildning. Beträffande förslaget och motiveringen för avslag på reservationen framförs samma skäl som tidigare. Vi har ytterligare stärkts i vår uppfattning att ungdomarna bör ha rätt till en bra och bred utbildning. Men det kan inte erbjudas någon bred utbildning genom lärlingsutbildning. Denna blir klart inriktad mot det enskilda företaget och ger inte möjlighet att utan vidare söka in på högskola. I botten ligger moderaternas förslag om att huvuddelen av den yrkesinriktade utbildningen skall föras från gymnasieskolan ut i företagen. Det är att beklaga att folkpartiet och centern är på väg mot att acceptera detta förslag. När man vill göra lärlingsutbildningen till ett alternativ, har man samtidigt gått halvvägs, vilket vi tycker är beklagligt. Detta innebär att moderaterna vill sortera ut den yrkesinriktade utbildningen och förlägga den till företagen. Man vill inte ge denna utbildning samma värde som annan utbildning och man vill inte tillåta de ungdomar som har intresse och fallenhet för yrkesinriktad utbildning att få chansen till en utbildning av samma värde som den teoretiska. Detta ligger emellertid i linje med moderaternas inställning att man bör sortera ut de yrkesinriktade utbildningarna. Även när det gäller nian i grundskolan har man föreslagit en sortering av ungdomarna. När det gäller översynen av gymnasieskolans framtida planeringssystem vill utskottsmajoriteten framhålla i ett tillkännagivande till regeringen att ambitionen om rätt till gymnasieutbildning i princip bör gälla även ungdomar upp till 20 år. I denna bedömning är det naturligt att de samhälleliga resurser som används för sysselsättningsskapande åtgärder för dessa ungdomar vägs in vid finansieringen till en ökad omfattning av gymnasieskolan. Jag vill gärna säga att det inte bara är från centerns sida som detta krav har framförts, utan det har också framförts i motioner från socialdemokrater. Eftersom det i regeringskansliet för närvarande pågår en översyn av ett förslag till nytt planeringssystem ansåg vi i utskottet att det fanns skäl att uppmärksamma regeringen på detta. Förslaget i den moderata reservationen om synpunkterna på ett planeringssystem i framtiden innebär, som jag tidigare framhållit, en stark centralisering och är ett underkännande av kommunernas kompetens och möjlighet att medverka i planeringen av utbildningslinjer inom sektorsramarna. Regeringens förslag om avveckling av huvudlärare och institutionsföreståndare tillstyrks av utskottsmajoriteten. Samma gäller skolledningsresursernas knytning till kommunerna. Moderater och folkpartister reserverar sig på båda punkterna. De av utskottet tillstyrkta förslagen innebär större möjligheter för kommunerna att effektivt utnyttja resurserna. Reservanterna är inte villiga att genomföra denna decentralisering och visar även här sin misstro mot kommunerna att utifrån de mål som riksdag och regering fastställer förverkliga dessa utan alltför många detaljregleringar. Principen att varje skolenhet med gymnasieskola skall ledas av en rektor kvarstår. Underlag för detta skall fastställas av regeringen. Fördelningen av övriga skolledningsresurser skall överlåtas åt kommunen. När det gäller resurser för undervisning i gymnasieskolan ansluter sig utskottet till regeringens förslag om utnyttjande av förstärkningsresursen samt resursen för stödundervisning och samordnad specialundervisning. Detta behövs, som jag har framhållit tidigare, som stöd och hjälp för eleverna och för att de skall kunna slutföra sin utbildning. Utskottet stöder regeringens förslag om timreduktioner. Det föreslås att självstudietimmarna tas bort ur timplanerna och finansieras genom minskning av resurserna för studietekniska övningar. Vi avstyrker reservationen på denna punkt, då vi anser att det är angeläget att lärarledd utbildning bör ske i så stor utsträckning som möjligt, vilket är till klar fördel för eleverna. Vpk:s förslag på denna punkt kan av statsfinansiella skäl inte tillstyrkas — det gäller också övriga förslag som vpk har framlagt. Det finns ett mycket säreget förslag om en samhällskalkyl. Man kan naturligtvis beträffande alla grupper i samhället, alla yrkeskategorier, säga att det bör göras en samhällskalkyl och se till att en sådan kommer till stånd. Jag tror emellertid att vi måste dels anpassa dimensioneringen av antalet lärare så att det stämmer med föreliggande behov, dels medverka till att lärarna är villiga att ta tjänster på de platser där det är efterfrågan. Det finns fortfarande obehöriga lärare, och det problemet kan lösas på detta sätt. Beträffande reservationen om läroplansfrågor vill jag enbart hänvisa till att den nuvarande läroplanen har fungerat en kort tid. Eventuella justeringar får vi återkomma till vid en gemensam revision av läroplanen, och där bör den försöksverksamhet som pågår uppmärksammas. Med detta, herr talman, har jag gått igenom de mest väsentliga frågorna och reservationerna i utbildningsutskottets betänkande. Barbro Nilsson i Örnsköldsvik kommer senare att beröra de fristående skolorna. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Lars Svensson började med att diskutera gymnasieskolans dimensionering. Han sade därvid att det moderata förslaget om en förstärkning, framför allt på de treåriga teoretiska linjerna, inte var relevant med hänsyn till utvecklingen. Jag vill till det säga att siffrorna ju talar för vårt förslag. Eftersom vi fattat beslut om att 16-17-åringar i första hand skall prioriteras vid intagning till gymnasieskolan, är det naturligtvis på det sättet att de linjer till vilka 16-17-åringar huvudsakligen söker i första hand bör förstärkas. Av de sökande till treåriga teoretiska linjer är ungefär 97 90 16-17-åringar. Siffran sjunker till strax över 90 90 på de tvååriga teoretiska linjerna och ligger på omkring 80 Yo på de klart yrkesinriktade linjerna. Alla skäl talar alltså för att man skulle ha följt det moderata förslaget till dimensionering, om man vill nå avsedd effekt. Om vårt förslag att man i stället för att lägga planeringsramarna på sektorer skulle lägga dem på linjer och till linjerna knutna specialkurser säger Lars Svensson att det skulle vara en form av centraldirigering från riksdagens sida. Nej, Lars Svensson, det är det inte alls. Det är bara så att detta tydligen är det enda sättet att garantera att ungdomarnas önskemål om platser på olika linjer verkligen blir tillgodosedda. Det är för att kunna tillgodose dessa önskemål som vi föreslår denna förändring. När det gäller bemyndigandet för regeringen att av arbetsmarknadsskäl utöka gymnasieramarna säger Lars Svensson att det moderata förslaget att regeringen bör återkomma till riksdagen innan beslut fattas skulle vara ett slag i luften; man måste ju i alla fall komma tillbaka till riksdagen för att få pengarna. Ja, just därför att regeringen måste komma tillbaka till riksdagen för att få pengarna tycker jag också att riksdagen skall besluta om hur utökningen av ramarna skall ske. Riksdagen skall inte vara regeringens transportkompani, utan det skall vara tvärtom. Jag ser, herr talman, att min repliktid är slut, och jag får därför återkomma med ytterligare en replik.

Herr talman! Lars Svensson började med att säga att gymnasieskolan är en frivillig skolform och att ungdomarna själva avgör om de vill söka dit direkt från grundskolan eller senare. Det är i och för sig ett riktigt konstaterande. Men samtidigt måste man konstatera att om ungdomarna väljer att söka senare minskar deras möjligheter att komma in högst avsevärt på grund av den nuvarande prioriteringen av 16-17-åringar. Vi har i samband med den senaste gymnasieintagningen fått åtskilliga bevis för att 18-åringar har stängts ute från gymnasieskolan just av det skälet att de fyllt 18 år. Sedan säger Lars Svensson i nästa andetag i samband med dimensioneringen att alla som söker i princip kommer in. Nu vet jag inte vad ”i princip” betyder i detta sammanhang, men eljest är det ett uppseendeväckande påstående när fortfarande så många ungdomar stängts ute från gymnasieskolan även vid årets intagning. Sedan försvarar Lars Svensson dimensioneringen och säger: Det spelar ingen roll vad vi föreslår från regeringssidan, för ni kommer ändå att föreslå ytterligare platser. Ja, det kommer vi att göra så länge den nuvarande situationen består. Men sedan ger Lars Svensson egentligen själv svar på frågan när han refererär till vad utskottet säger, bl.a. med anledning av en centermotion. Utskottet ansluter sig där till ambitionen att det som gäller 16-17-åringar i princip också bör gälla ungdomar på upp till 20 år. Enligt utskottets mening är det naturligt att de samhälleliga resurser som för närvarande ställs till förfogande för sysselsättningsskapande åtgärder avseende ungdomar vägs in vid överväganden om möjligheterna att finansiera en ökad omfattning av gymnasieskolan. Lars Svensson säger att det inte bara är centern som föreslår detta, för nu finns det också en socialdemokratisk motion. Det är bra! Vi tar inte patent på våra förslag. Vi väckte förslaget förra året, det avvisades. Vi kommer tillbaka i år, och då finns det samtidigt en enskild socialdemokratisk motion. Nu ger man regeringen detta till känna. Vi förutsätter att fr.o.m. nästa år kommer det förslaget att gälla, och det tycker vi är bra. Så till sist något om den yrkesinriktade utbildningen i företagen. Det är inte så att vi vill klassificera ner den på något sätt, tvärtom. Vi menar att en ökad andel företagsförlagd yrkesutbildning ökar kvaliteten i utbildningen. Vi har gett exempel på att det inte bara gäller lärlingsutbildning, — det gäller företagsförlagd utbildning av olika slag, växelutbildning, verkstadsskolor osv. Detta är också hämtat ur en centermotion. Vi har inte heller tagit patent på de motiveringarna och argumenten, och det var kanske tur. De återfanns nämligen förra våren i regeringens proposition om gymnasieskola i utveckling. Där fick vi gehör för våra tankegångar, och dem kommer vi att fortsätta att hävda.

Herr talman! Låt mig med några ord kommentera Lars Svenssons anförande. Det spelar ingen roll vad vi föreslår i fråga om dimensioneringen av gymnasieskolan, säger Lars Svensson. Vpk föreslår bl.a. ytterligare intagningsplatser. Vi har inte använt något instrument för att ta ut ett avstånd till budgetpropositionen när vi har skrivit vår motion om gymnasieskolans dimensionering. Vi vill skapa en gymnasieskola som kan ta emot alla elever. Vi vill skapa en betygsfri intagning till gymnasieskolan, och vi anser att det är värdefullt att satsa på ytterligare platser på musiklinjen i gymnasieskolan. Så förhåller det sig med den saken. Det är inte fråga om någon mekanisk avståndsbedömning gentemot budgetpropositionen, Lars Svensson. När det gäller frågan om möjligheten att få ett arbete efter nian menar Lars Svensson att ungdomsplatser och uppföljningsansvar är den möjlighet som kan ges, och detta skulle alltså uppfylla kraven. Men det var väl inte den typen av verksamhet som arbetarrörelsen menade på 1960 och 1970-talet, när vi talade om möjligheterna till varvad utbildning och arbete, och när vi talade om vilken fördel det är att få in människor med arbetslivserfarenhet i skolan. Vi talade då också om ungdomsskolan, Lars Svensson. Men tiderna har förändrats. Ni har inte följt med i den tekniska utvecklingen. Säg som det är! Det är fråga om konstgjord andning, och ni ser ingen väg att ta er ut ur detta. Jag konstaterar att ni förskjuter positionerna även på det här området när det gäller ungdomens möjlighet att ingå i en vuxenlivsroll. Ni villinte ens vara med om att utreda möjligheterna till ett riktigt arbete efter nian. Ni vill inte heller ge någon självskriven rätt till en egen ekonomi efter uppnådd myndighetsålder. Låt mig övergå till själva gymnasieskolan. Varför vill ni inte se över möjligheterna att använda arbetslösa lärare i skolan? Det är ett säreget förslag, säger Lars Svensson. Det är inte mer säreget än att det i det här fallet handlar om lärare. Det kan handla om en annan yrkesgrupp i något annat fall. Grunden till att Lars Svensson anser att det är ett säreget förslag är att han inte delar min uppfattning i den här frågan. Jag anser det vara resursbevarande av samhället att använda de arbetslösa lärarna till det som de är utbildade för. Han vill inte återanvända det kapital som samhället plöjt ner i skollokaler, lärarutbildning, studiemedel etc. eller ens undersöka möjligheten att ge arbetslösa lärare lärarjobb. Vi måste någon gång föra upp utbildning på investeringskonto och inte på konsumtionskonto, Lars Svensson.
Herr talman! Jag tycker nog att det finns anledning för oss att föra en litet mera verklighetsanknuten debatt än vad både Björn Samuelson och Larz Johansson har gjort. Verkligheten är ju avgörande för hur ungdomarna skall fungera. Det är enkelt att skriva att ungdomarna skall ha ett riktigt arbete efter grundskolan. Men det har skett en förändring av samhället och av näringslivet. Den efterfrågan som i dag finns gäller utbildad arbetskraft. De undersökningar som är gjorda visar att arbetsgivarna och det privata näringslivet inte önskar ungdomar från grundskolan. De önskar ungdomar som har en gymnasieutbildning. Man säger också att man aldrig tror att lärlingsutbildningen kan ersätta det som gymnasieskolan ger. Man är villig att ge en utbildning ovanför gymnasieskolan men man vill att ungdomarna i botten har en utbildning motsvarande gymnasieutbildningen. När vi säger att i princip alla ungdomar skall kunna komma in på gymnasieskolan, då är det 16-17-åringarna som genom prioriteringen kommer att kunna erhålla utbildningsplats. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men den är samtidigt en ungdomsskola. Den är alltså upplagd i första hand för direktsökande från grundskolan. Alla 16-17-åringar som söker kommer att komma in, och signalerna utifrån fältet visar att de också har fått platser. Det är också många äldresökande som har kommit in, och det förekommer på flera håll annonser efter sökande till gymnasieskolan. Jag tror alltså att den dimensionering som vi har täcker in ungdomarna i 16-17-årsåldern samtidigt som den ger chansen för äldresökande. Sedan skall vi se över planeringssystemet, och utifrån den översyn som för närvarande pågår på departementet har vi sagt att vi också bör ta med elever ända upp i 20-årsåldern. När det gäller företagsförlagd utbildning vill jag framhålla att vi är positiva till en varvning av utbildning och arbete. En arbetsgrupp inom departementet skall se över den företagsförlagda utbildningen och undersöka i vilken mån man kan utnyttja de resurser som finns ute i näringslivet. Men det förtar inte behovet av gymnasieskolan i botten. Det är fråga om en kombination och i första hand ett utnyttjande av resurserna efter gymnasieskolan.
Herr talman! Beträffande de ramar som vi föreslår för lärlingsutbildningsplatserna sade Lars Svensson i sitt huvudanförande att det över huvud taget inte var någon idé att komma med ett sådant förslag, eftersom man knappast kan fylla de platser som nu finns. Han sade vidare att det väl inte var stimulansbidrag eller någonting liknande utan andra insatser som behövdes för att kunna stärka lärlingsutbildningens ställning. Det är alldeles riktigt, Lars Svensson. Andra insatser behöver komma till. En insats har vi från borgerlig sida pekat på, nämligen att lärlingsutbildningen skulle kunna vara ett alternativ, inte ett komplement, till den yrkesutbildning som bedrivs inom gymnasieskolans ram. Lars Svensson vill göra gällande att vi moderater med det förslag till lärlingsutbildning som vi har framlagt vill sortera ut yrkesutbildningen ur gymnasieskolan för att liksom markera att den skulle vara mindre värd än annan utbildning i gymnasieskolan. Nej, det är inte alls på det sättet, Lars Svensson. Tvärtom vill vi erbjuda ungdomarna bästa tänkbara yrkesutbildning, vilket vi tror kan ske genom ett lärlingssystem. Lars Svensson sade också att arbetsgivarna skulle vara motståndare till detta system. Det är tänkbart, Lars Svensson, att det kan finnas en och annan centralbyråkrat också på SAF som kan tycka så. Men vi har vid flera tillfällen besökt arbetsplatser, där den lokale arbetsgivaren är mycket klart positivt inställd till lärlingsutbildning i den form som vi moderater har skisserat. Vi kan avföra resonemanget om att man skulle möta starkt motstånd från arbetsgivarsidan. Lars Svensson kan möjligtvis ha varit i kontakt med någon på Svenska arbetsgivareföreningen.
Herr talman! Lars Svensson sade att det gällde att vara verklighetsanknuten när man resonerar om dessa frågor. Vad jag försökte säga i mitt förra inlägg var att vi har föreslagit mer företagsförlagd utbildning i olika former, bl.a. därför att ute i företagen finns de tekniska resurser och den tekniska utrustning som gymnasieskolan har svårt att hålla sig med och ännu svårare att förnya. Där finns även ett tekniskt kunnande och en kompetens som vi kan dra nytta av. Det förslaget framlade vi även förra året. Då återkom förslaget, praktiskt taget in extenso, i regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling. Det tyckte vi var bra. Jag antar att vi då kan vara överens om att det är ett verklighetsanknutet förslag. Vi har nu föreslagit en totaldimensionering av gymnasieskolan. Det accepterar i princip utskottet, som säger att detta skall ligga till grund för den översyn som nu skall göras av planeringssystemet. Vi har även föreslagit att denna totaldimensionering skall finansieras genom att anspråken minskar på ungdomsplatser i ungdomsuppföljning och på ungdomslag för 18-åringar och äldre. Det är precis samma motivering som regeringen själv har använt i den proposition som jag nyss nämnde. Jag hoppas att regeringen, när den har accepterat våra tankegångar, har menat och tyckt att förslaget är verklighetsanknutet. Vi anser att det är det, och vi kommer att fortsätta att hävda denna uppfattning. Vi vet att tiden talar för oss. Varje gång vi väcker ett förslag i den här riktningen vet vi att om det inte bifalles vid samma riksmöte, så återkommer det som regeringsproposition året därpå, och på det sättet vinner vi så småningom framgång.
Herr talman! Våra förslag om rätten att varva arbete och utbildning och rätten till ett arbete efter nian har ingen verklighetsanknytning, säger Lars Svensson. Eftersom vi står så långt från varandra som vi gör, finns det väl ingen större möjlighet att vi kan resonera ihop oss här i kammaren i dag, så jag skall inte förlänga debatten nämnvärt. Frågan är, säger Lars Svensson, hur ungdomen skall fungera. Då är motfrågan: Hur vill ungdomen fungera? Näringslivet ställer krav som är si och så, säger Lars Svensson. Men vilka önskemål och krav ställer ungdomen på villkoren för sina egna liv? Herr talman! Japaniseringen inom utbildningspolitiken måste nog hejdas.
Herr talman! Först några ord till Björn Samuelson. Vad jag menade var: Se hur verkligheten ser ut ute i näringslivet, vilka krav som ställs på att man skall kunna sköta de maskiner och annan utrustning som näringslivet i dag förfogar över! De kraven innebär att man behöver mera än bara grundskoleutbildning, och det är den verkligheten vi måste titta på. Förr kunde många jobb erbjudas till ungdomar direkt efter grundskolan. De är nu bortrationaliserade. De jobb som finns kräver ett större mått av kunskap — yrkesinriktad, teoretisk såväl som praktisk. Därför säger vi också att möjligheterna för ungdomarna att erhålla arbete blir väsentligt större med en gymnasieutbildning i botten. För anställning direkt ute i näringslivet fordras en yrkesinriktad utbildning, och gäller det vidareutbildning kan den vara både yrkesinriktad och teoretisk. Sedan vill jag också säga till Larz Johansson att vad vi har sagt är att man skall utnyttja de tekniska resurser som finns i näringslivet. Det finns skäl för att ta vara på den möjligheten, inte minst ekonomiska. För närvarande görs det en översyn i departementet av hur man skall finna ett samspel mellan näringslivets resurser och den utbildning som ges i skolan. Men att gå så långt som moderaterna vill göra och flytta ut den yrkesinriktade utbildningen från gymnasieskolan till näringslivet, innebär att man sorterar ungdomarna. Ett sådant förfarande innebär att man inte ger ungdomar samma möjligheter. Den utbildningen skapar inte förutsättningar att sedan gå vidare till en utbildning på högskolenivå. Vi reagerar mot denna åtskillnad mellan ungdomar som väljer yrkesinriktad utbildning och ungdomar som väljer teoretisk utbildning. En sådan sortering kommer vi inte att acceptera, och därför säger vi att lärlingsutbildningen skall vara ett komplement på de områden där man icke kan erbjuda utbildning inom gymnasieskolan. Motståndet mot lärlingsutbildning kommer inte bara från centrala byråkrater i SAF. Även inom SHIO och ute i företagen finns inställningen att man inte har intresse av lärlingsutbildning. Man önskar att ungdomarna skall ha en gymnasieutbildning i botten.

Herr talman! Jag skall här ta upp utskottets ställningstagande angående punkt 2 i utbildningsutskottets betänkande 1984/85:18. Först handlar det om antalet statsbidragsgrundande årselevplatser för läsåret 1985/86. Utskottet är här enigt om ramen 4 600 platser. Detta antal är oförändrat från innevarande läsår. Förra årets riksmöte behandlade propositionen 1983/84:118 om fristående skolor på gymnasial nivå. Då slogs fast att det ankommer på regeringen att avgöra vilka fristående skolor som kan vara berättigade till statsbidrag. Samtidigt fastställde riksdagen de riktlinjer som skall ligga till grund för ett positivt beslut i den riktningen. Riksdagen beslöt att statligt stöd skall utgå till skolor som genom utbildningsinnehåll, genom särskild pedagogisk uppläggning av skolarbetet eller på annat sätt utgör ett komplement till det allmänna skolväsendet. I tre motioner under årets allmänna motionstid har omnämnts fyra Waldorfskolor och två internationella skolor som ligger inne med ansökningar om statsbidrag. Enligt vår bedömning kan dessa skolor höra hemma i den grupp som kan komma i fråga för statsbidrag. Regeringen tilldelade ju också Kristofferskolan ytterligare 90 årselevplatser så sent som i mars detta år. Och beträffande de övriga ansökningarna ankommer det, som jag tidigare nämnde, på regeringen att fatta de avgörande besluten. Detta gäller också som svar till dem som motionerat om Ekebyholmsskolan i Rimbo. När riksmötet i fjol behandlade propositionen 118 beslöt vi att statsbidragen till Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg skulle börja avvecklas budgetåret 1988/89. I motionen 1984/ 85:1941 och i reservationen 42 i vårt betänkande föreslås riksdagen att upphäva sitt tidigare beslut. Det är att märka att inga nya motiv har tillkommit. Utskottet finner inte skäl att ändra sitt ställningstagande och föreslår kammaren att avslå motionen. Beträffande Stockholms tekniska skola, som också förekommer i nämnda motion och reservation och i motion 1863, beslöt vi i fjol att det nuvarande statsbidraget till STI skulle utgå i oförändrad omfattning t.o.m. budgetåret 1986/87. Vi markerade också att verksamheten borde bli föremål för överläggningar mellan berörda parter i syfte att föra över verksamheten till Stockholms kommun. STI har mestadels vuxna elever, som till 80-85 26 hör hemma inom Stockholmsområdet. Undervisningen kan därför med fördel kategoriseras som kommunal vuxenutbildning. Utskottet menar att det fattade riksdagsbeslutet skall stå fast. Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens förslag beträffande indragningen av statsbidraget till årskurs sex vid Lundsbergs skola. Här kommer att finnas åtta elever. För dessa elever finns utrymme i det allmänna skolväsendet. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på de reservationer som tillförts betänkandet.

Herr talman! Jag har i många år motionerat och talat för att statsbidrag bör utgå till Ekebyholmsskolan i Rimbo. Denna skola har numera fått statsbidrag till sin högstadieundervisning men inte till sin gymnasieundervisning. Jag finner detta ganska egendomligt. Vi är några som återigen har motionerat om detta i motion 1984/85:1951. Vi skriver i motionen att ”med tanke på skolans kvalitet, med tanke på likställighet i ekonomiskt avseende med andra skolor och med tanke på skolans svåra ekonomiska läge är det angeläget att Ekebyholmsskolan får statsbidrag till sin gymnasieskola, samtidigt som det naturligtvis är viktigt att statsbidraget till högstadiet får fortsätta”. Det här är en skola som har Adventistsamfundet som huvudman. Samfundet fick under förra året lägga till 2,8 milj.kr. för att verksamheten skulle gå ihop. Man räknar med att det i år behövs 3 milj.kr. Vi tycker att det är orimligt att den här skolan skall diskrimineras jämfört med många andra skolor. Utskottet tar inte definitivt ställning till detta utan hänvisar till att det är regeringens sak att bestämma om statsbidrag skall utgå eller inte. Man hänvisar till 1983 års beslut. Så kan man naturligtvis göra. Men jag tycker att utskottet kunde ha gjort en positiv skrivning när det gäller den här skolan, som är så utomordentlig viktig för bygden. Samfundet, skolan, lärarna, eleverna, elevernas föräldrar och vi andra som bor i bygden väntar på ett positivt besked. Varför är inte Ekebyholmsskolan berättigad till statsbidrag? Barbro Nilsson i Örnsköldsvik sade att regeringen avgör vilka skolor som är berättigade till statsbidrag. Vad är det som gör att Ekebyholmsskolan inte är berättigad till statsbidrag? Den som besöker skolan — jag har själv haft en son som elev där — och den som följer litet grand vad som händer där kan konstatera att skolan i olika avseenden har lika bra eller bättre standard jämfört med andra skolor när det gäller ordning och undervisning, osv. — där finns inget klotter på väggarna. Mot den här bakgrunden frågar man sig varför denna skola inte är berättigad till statsbidrag. Man säger i många sammanhang att vi inte skall ha A och B-lag. Men om man i detta fall inte ger likartade statsbidrag bibehåller man B-lag när det gäller skolorna. Ekebyholmsskolan tillhör fortfarande B-laget, som inte får statsbidrag. Jag beklagar det, och jag väntar på ett positivt besked.

Herr talman! Kunskaper i främmande språk har stor betydelse när det gäller förståelsen för andra människors bakgrund och miljö och därmed för individens kulturella utveckling. Ett av skolans viktigaste övergripande mål är internationalisering, där språken utgör en hörnsten. Universitet och högskolor finner det vidare angeläget att eleverna kan läsa utländsk kurslitteratur utöver engelsk för att ta del av den internationella forskningen. Inom industrin och annat näringsliv finns det nu en stark betoning av språkkunskapernas betydelse — och då inte bara engelskan — för vår export, för turismen och för den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Här kan det gälla miljarder i ökad eller minskad försäljning. Vi måste t.ex. på EG-marknaden kompensera andra handikapp med både tekniska och PR-mässiga övertag. Svenskarna reser också mer än andra, och en växande turistström har börjat hitta hit. Både för vår ekonomiska utveckling och för vårt praktiska vardagsliv betyder de s.k. B och C-språken alltmer. B och C-språk i gymnasieskolan är i första hand franska, tyska, spanska och ryska. Man kan mot denna bakgrund ställa sig frågan hur den språkutbildning ser ut som vi i dag erbjuder våra ungdomar jämfört med tidigare år. Man finner då att den försvagning som skett av undervisningen i B och C-språk på gymnasieskolan står i skarp kontrast till det ökade behov av språkkunniga tekniker, naturvetare och ekonomer som samfällt omvittnas. Behovet av människor med språklig grundutbildning utöver engelska är uppenbart. En förstärkning av språkundervisningen i gymnasieskolan skulle kunna ske om eleverna på ekonomisk linje i årskurserna 2 och 3, naturvetenskaplig linje i årskurs 3 och teknisk linje årskurserna 3 och 4 valde språk som utökad studiekurs. Men så är i dag inte fallet, i första hand därför att ämnen som läses som utökad studiekurs inte får räknas som merit vid ansökan till högskolan, såvida det inte krävs för särskild behörighet. Betyg i språk som läses som utökad studiekurs bör enligt min mening få räknas till godo för sökande till högskolan. En sådan ordning skulle innebära en ökad stimulans till ökade språkstudier. Ett problem i gymnasieskolan är samläsning mellan olika linjer. För att samläsning i språk med elever från olika linjer skall fungera på ett acceptabelt sätt måste de olägenheter som nu är förenade med denna anordning omgående elimineras. I nuvarande läge är en del av undervisningsgruppen ofta frånvarande, därför att man på vissa linjer vissa dagar har prov, studiebesök eller andra aktiviteter på gång. Undervisningsgruppen är sällan samlad. Ibland förekommer lektioner där hälften är borta. Det går inte att återläsa dessa lektioner. Härigenom uppstår luckor i elevernas kunskaper, och flertalet klarar inte av att själva ta igen dem. Motivationen för språkstudierna sjunker liksom kunskapsnivån. I färdighetsämnen som språk är det nödvändigt att träning ges kontinuerligt. Frånvaron från undervisningsgrupperna i B och C-språk för eleverna på olika linjer har en sådan omfattning att den måste kartläggas. Orsakerna bör enligt min mening också klarläggas. Ett annat och stort problem är timreduktioner för språk i gymnasieskolan. Enligt förordningen om timreduktioner i gymnasieskolan reduceras veckotimtalet med 10, 15, 20 eller 25 96 beroende på elevantalet i gruppen. Oavsett hur mycket bättre träning man får i en mindre klass är detta givetvis en försämring av undervisningssituationen jämfört med tidigare. Effekten av timreduktionen blir för språkundervisningen förödande. Språkundervisning innebär till stor del färdighetsträning och är beroende av den tid som står till buds för att ge resultat. Med en avkortad tidsoch kursplan minskar elevernas kunskapsinhämtande, och de kan lätt tappa modet i sitt arbete. 0,5 veckotimmars reduktion innebär ett bortfall av ca 18 undervisningstimmar på ett läsår och 1 veckotimmes reduktion ett bortfall av ca 36 undervisningstimmar. En enkät som gjorts av Riksföreningen för lärare i moderna språk visar att det finns grupper som innevarande läsår förlorar 13 veckors arbete. Somliga grupper slutar redan efter påsk med B och C-språkundervisningen. Även vikariebesparingarna får olyckliga konsekvenser för språkundervisningen. Som visats sitter språken genom gjorda timplaneändringar numera mycket trångt på timplanen. En ökning av timantalet för språken skulle vara önskvärd för att tillgodose samhällets ökade behov av språkkunnigt folk på alla nivåer i vårt land. Inom nuvarande timplansramar är detta emellertid inte lätt att åstadkomma. Däremot är det ett rimligt krav att språken åtminstone får behålla de timmar som de en gång fått på timplanen. Annars är det fråga om ett svek mot den språkliga utbildningen i gymnasieskolan. En utbildning som formellt är treårig motsvaras snart av ungefär lika mycket undervisningstid som förr tillhandahölls för en tvåårig utbildningsgång. Herr talman! Jag har tillsammans med representanter för borgerliga partier i motion 2526 utvecklat tankegångarna närmare. Tyvärr har våra synpunkter inte accepterats av utskottets majoritet. Däremot har man i reservation 30 med representanter för moderaterna och folkpartiet gjort detta. Jag yrkar bifall till den reservationen. Den här frågan är så viktig att vi motionärer avser att återkomma i den vid första lägliga tillfälle för att förhoppningsvis möta större förståelse även från utskottets majoritet.

Herr talman! Beträffande utbildningsutskottets betänkande nr 19 om anslag till utrustning för gymnasieskolan har vi i vår partimotion från förra året utförligt redogjort för vår inställning till det nu genomförda statsbidragssystemet för undervisningsmateriel i gymnasieskolan. Vi finner det anmärkningsvärt att regeringen gör stödet till första uppsättning undervisningsmateriel permanent, när riksdagen tidigare vid upprepade tillfällen understrukit bidragets temporära karaktär. När regeringen motiverar en satsning på utökat stöd till materiel med den tekniska utvecklingen, hade det dessutom varit på sin plats om analysen kompletterats med en förklaring till att inte en besparande lärlingsutbildning i företagen tillåts ersätta dyrbara investeringar i skolan. För grundskolan gäller huvudprincipen att kommunerna står för kostnaderna för såväl lokaler som materiel. Vi finner inte skäl att på sikt hävda någon annan uppfattning för gymnasieskolan. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,2 och 3 som är fogade till betänkandet.